Fru talman! Vi avser att debattera justitieutskottets betänkande Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU . Det handlar om ett system som är till för att underlätta för just informationsutbyte mellan våra respektive EU-länder om brottmålsdomar gällande tredjelandsmedborgare. Regeringen har valt att implementera förslaget i enlighet med de förutsättningar som stipuleras. Men Sverigedemokraterna har noterat att man gör en alldeles för snäv implementering utifrån vad som faktiskt är möjligt. Sverigedemokraterna har i betänkandet en reservation där vi menar att det möjliggörs för att ta med uppgifter om brott som når upp till ett maxstraff om tolv månaders fängelse. Det skulle innebära att fler brottmålsdomar skulle registreras i det här systemet, Ecris-TCN. Vi tycker inte att det skulle vara en nackdel utan snarare en fördel för det brottsbekämpande samarbetet mellan EU:s medlemsländer om just information om brottmålsdomar kan vara till nytta för respektive lands brottsbekämpande myndigheter eller för den delen migrationsmyndighet. Vidare anser vi att det ska vara en tydligare ordning för hur uppgifter ska lagras och förstöras, så att den mänskliga faktorn i de här fallen inte föranleder att uppgifter destrueras på ett sådant sätt att de inte kommer till användning och kan nyttjas på rätt sätt. Det är den korta beskrivningen av det här ärendet som kanske inte är särskilt upphetsande i sig. Men vi har en lite delad mening om att det ska lagras fler uppgifter i systemet och att vi ska ha en säkrare ordning för just lagringen av uppgifterna. I övrigt tycker vi att systemet kan vara till nytta för och gagna det europeiska samarbetet om brottmålsdomar och tredjelandsmedborgare. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Fru talman! Syftet med förslagen vi debatterar är att förbättra EU:s medlemsstaters informationsutbyte om brottmålsdomar och göra det möjligt för EU-länder att få reda på vilka andra stater inom unionen som har uppgifter i sina kriminalregister om en tredjelandsmedborgare. Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU Sverige måste göra sitt så att EU kan använda sin fulla kraft i kampen mot brottsligheten, och övriga EU-länder måste göra sitt för att vi ska vara lyckosamma med brottsbekämpningen i Sverige. Samarbetets geniala logik är att ett plus ett blir mer än två. Vi vinner på detta EU-samarbete. Det är därför glädjande att justitieutskottet står bakom regeringens förslag om att göra en rad ändringar i olika lagar i linje med den aktuella EU-förordningen. Fru talman! När det gäller det som ledamoten Adam Marttinen var inne på vill jag anföra följande: Vad gäller uppgifter om fingeravtryck gör vi socialdemokrater i utskottet ingen annan bedömning än regeringen, det vill säga att fingeravtryck bör tas under verkställigheten av den som har dömts till fängelse i minst sex månader. På så vis kommer utvidgningen av möjligheten att ta fingeravtryck, som utgör intrång i den enskildes fri och rättigheter, inte att gå längre än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med utvidgningen. Vidare anser utskottet, i likhet med regeringen, att Kriminalvården inte bör behandla fingeravtrycken i större utsträckning än vad som är absolut nödvändigt för ändamålet med behandlingen.